Fru talman! Jag förlöjligade, jordbruksministern, absolut inte betesförmedlingsidén. Jag bara pekade på den som en nödfallsåtgärd, för det råder brist på betesdjur i Sverige bland annat till följd av jordbruksreformen. Staffan Danielsson har ett mycket gediget underlag i sin interpellation. Han pekar på, om jag räknat rätt, nio olika rapporter om den utsatta situationen för den svenska livsmedelsproduktionen. Jordbruksministern vill samla på sig mer material för att kunna stärka konkurrenskraften. Vad behövs? Staffan Danielsson ger också exempel från Östergötland och om situationen där. Efter att ha haft kontakt med jordbrukare hemmavid senast nu på morgonen skulle jag kunna ge massor med exempel från Örebroregionen, inte minst vad gäller spannmålsproduktionen, som är mycket alarmerande. Men nu kommer jordbruksministern att arbeta för ett minkförbud som innebär att kycklingproducenterna, i stället för att kunna sälja sitt slaktavfall, kommer att få betala för att bli av med det. Jordbruksministern kommer att arbeta hårt för en sockerreform som innebär tydligt minskade inkomster för många jordbrukare. Vilket underlag krävs ytterligare? Hur många ytterligare ska tvingas att sluta för att jordbruksministern ska vidta några åtgärder? Om hon inte vill tillsätta en konkurrenskraftskommission, vilka andra åtgärder vill hon då vidta för att bidra till att stärka konkurrenskraften? Hon hänvisar till att hon är glad för att näringen tar ett stort ansvar. Ja, självklart gör den det. Jag önskar att jordbruksministern kunde ta ett lika stort ansvar för att stärka den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft.
Fru talman! När man lyssnar på jordbruksministern får man en känsla av att hon är rätt nöjd, till och med stolt, eller hur ni nu uttrycker er. Den känslan delar inte vi. Men det underlag som finns här så klokt presenterat och de seminarier som jordbruksministern säkert har deltagit i tillsammans med näringen ger henne underlag för någonting helt annat. Då undrar man hur hon kan komma och säga: Jag jobbar och sliter? Det är inte tillräckligt. Det handlar om en negativ konkurrenskraft, en sänkning mellan 25 och 35 % beroende på vilka rapporter man grundar sig på och vilket underlag man använder. Hur kan man i det läget komma och säga: Det rullar på, det är rätt så bra? Det är då man blir rejält oroad. Då kan vi stå här som politiker och kasta det hela fram och tillbaka. Men det här är ändå vad olika rapporter har kommit fram till. Vi har inte pratat om en rapport, vi har pratat om flera olika rapporter som talar om den negativa konkurrenskraften. Då blir man lite fundersam, inte minst när vi också jämför oss med våra närmaste grannar - finnar och danskar som vi har i vårt nära område. Det är likadant när vi börjar jämföra oss med det nya Europa. Det är en helt ny marknad som kommer att öppnas för oss, och i det läget kommer siffrorna att se helt annorlunda ut. Den dagen är ännu mer oroväckande. Ska vi invänta ännu fler tydliga rapporter och olika underlag för att hantera detta? Nej, min fråga återstår: Ska svenska jordbrukare anses vara företagare får man också ge dem rimliga konkurrensvillkor för att klara av det. Då krävs tydliga åtgärder. Vi uppvaktas i miljö och jordbruksutskottet, näringen hör av sig, och alla talar om att någonting måste göras. Jordbruksministern har den här informationen. Snälla, gör någonting för den gröna sektorn! Låt jordbrukarna vara företagare i morgon, för det har de inte fått lov att vara i dag.
Fru talman! Det är en helt felaktig bild av att vi inte gör något. Det jag försöker berätta om är att det finns en rad aktiviteter där vi, för att diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas, sitter tillsammans med dem som bäst vet hur förhållandena är, alltså med lantbrukets egen organisation och med lantbrukare av kött och blod. Konkret genomförs nu ett antal förändringar av regelverket. Jag vill avsluta med att säga att vi är medvetna om att jordbruksreformen ökar konkurrensen. Det innebär att vi måste se över vår produktion. Precis som LRF tror jag på en grön tillväxt som för Sverige framåt. Men utifrån de rapporter som vi får - som vi ska ta på allvar - måste vi också vara beredda att tänka på ett nytt sätt och se möjligheterna. Vi ska ha en livsmedelsproduktion i Sverige. Men vi kommer också att få möjligheter att producera annat inom ramen för den gröna näringen. Det kan vara fibrer, energi, olika typer av ekosystemtjänster och sådant som har betydelse för rekreation och hälsa. Här finns möjligheter. Jag tar dessa rapporter på stort allvar, och jag kommer att jobba hårt för att den gröna näringen ska ha stor betydelse i den svenska ekonomin framöver.